Jag vill för ordningens skull vad gäller historieskrivning påminna om att under ett par års 159 tid var vpk ensamt som riksdagsparti om att föreslå undantagande av Råneälven. Så småningom anslöt sig flera partier till vår uppfattning, och vi fick en majoritet emot en utbyggnad och för ett bevarande av Råneälven. Det är alltså inte så att vpk traskat patrullo här. I och för sig är det ointressant. Det intressanta är naturligtvis att vi har fått en majoritet och kan bevara Råneälven genom att den nu finns inskriven i naturresurslagen bland de vattendrag som skall undantas.

Herr talman! I en motion som inlämnats under årets allmänna motionstid har jag och Roland Brännström yrkat att villkoren för en eventuell gruvbrytning i de obrutna fjällområdena bör ytterligare klarläggas för att möjliggöra en aktivare prospektering inom dessa områden. Utskottet yrkar avslag på motionen med hänvisning till att gruvdrift redan i dag kan medges om mycket starka samhällsintressen talar för det. En förutsättning är dock att brytningen av en fyndighet genomförs på ett sådant sätt att områdets tillgänglighet ej ökar väsentligt och att skadan ur natursynpunkt blir liten. Formuleringen ”områdets tillgänglighet ej ökar väsentligt” är verkligen förvånansvärd. Det är nämligen ytterst svårt att bedriva gruvbrytning utan att öka tillgängligheten till området. Man kan nämligen inte transportera malm med helikopter. Prospektering kan dock bedrivas inom huvuddelen av området. Prospektering är en mycket långsiktig och kostnadskrävande verksamhet. De begränsningar som redan nu finns inom de obrutna fjällområdena gör att gruvföretagen inte är beredda att starta dyrbara prospekteringsprojekt inom dessa områden. Även om undersökningarna skulle vara lyckosamma och resultera i nya fynd av normalt brytvärda malmer är risken påtaglig att tillstånd för brytning under nuvarande förhållande ej kommer att medges. Den ur prospekteringssynpunkt intressanta berggrunden ligger till stora delar i kommuner inom de obrutna fjällområdena. De fynd som hitintills gjorts tyder på att malmpotentialen är hög. Om villkor av olika slag även framdeles skall finnas bör givetvis statliga stöd ges till de företag som har så goda idéer och uppslag att de vill genomföra prospekteringskampanjer inom dessa områden. Det blir ju en konsekvens om man önskar bibehålla speciella villkor för gruvbrytning och samtidigt få dessa områden undersökta ur malmgeologisk synpunkt. I dag riktar man krav på att varje region skall utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har förutsättningar inom Norrbottens län, som Leif Marklund sade. Det är i första hand våra naturtillgångar. Människan har i alla tider tagit naturen i anspråk och kommer även i framtiden att göra det på olika sätt för sin egen överlevnad. En rörd natur är icke en förstörd natur. I randen av de obrutna fjällområdena har vi i landet Europas största järnmalmsgruva i Kiruna. Vi har Europas största koppargruva i Aitik och Europas största blymalmsgruva i Laisvall. Man kan fråga sig genom vilka kontakter Siw Persson har fått sådana uppgifter att hon i sina tidigare debattinlägg kunde göra påståendet att det på den andra sidan av denna rand ej kan finnas projekt för utvinning av mineraler, som skulle skapa grogrund för fortsatt överlevnad för de kommuner där gruvindustrin ur sysselsättningssynpunkt är av avgörande betydelse. Röster börjar nu höjas i länet om att den orörda natur som vi i de berörda regionerna skall ställa upp med inte är gratis. För varje förlorat arbetstillfälle måste vi få sätta ett pris. Vi måste få kompensation för uteblivna möjligheter att utnyttja våra naturtillgångar. En sådan nota har inte Siw Persson eller någon annan inom folkpartiet någonsin förklarat sig beredd att betala.

Herr talman! Vi vet att ni i folkpartiet har krävt det. Men jag misstänker att folkpartiet i Norrbotten inte har ställt samma krav. Jag tror att folkpartiet i detta fall haltar. Det är lätt för Siw Persson, som verkar bo i en helt annan del av vårt avlånga land, att föra till torgs en sådan uppfattning. Men det är en helt annan situation för oss som bor och verkar där uppe, där det är så otroligt ont om sysselsättningstillfällen.

Herr talman! Det kan vara intressant, även för Siw Persson, att veta vilka områden det är fråga om när det gäller dessa obrutna fjällområden. Jag har inhämtat uppgifter via riksdagens utredningstjänst. Därav framgår exempelvis att Kiruna kommun, som till ytan är lika stor som Malmöhus, Kristianstads, Blekinge och Hallands län tillsammans, till 55 20 består av obrutna fjällområden. Det motsvarar ungefär ytan av det landskap som Siw Persson bor och verkar i. Det rör sig om områden som är ytterst intressanta för prospekteringsverksamhet. Vi måste på något vis komma åt dessa områden för att möjliggöra sysselsättning för alla arbetslösa. Av de åsikter som Siw Persson har tillkännagett i sina inlägg i denna kammare verkar det som om hon är beredd att avveckla en industri som i så stor omfattning har bidragit till detta lands välfärd och utveckling.
Herr talman! Jag har en viss förståelse för att de borgerliga företrädarna inte vill gå i genmäle på mitt inlägg rörande Råne älvdal. I älvdalen finns nämligen en absolut majoritet, oavsett partibeteckning, som är för en utbyggnad. Kommunerna är liksom partidistriktet för en utbyggnad. 75 96 av älvdalens befolkning över 15 år, eller 2 478 människor, har skrivit under en lista för en utbyggnad. Det är en kamp för deras egen överlevnad och för älvdalens utveckling. I de övre delarna av älvdalen har över 90 96 av människorna skrivit på listan. De kräver helt enkelt att de för sin överlevnad får till stånd en utbyggnad av älven. Man kan exempelvis se på Vattenfalls utbyggnad i Pite älvdal. Man ställer upp och bygger en turistanläggning och en fotbollsplan och gör en mängd upprustningar för att kompensera folket för en reglering av älven, men samtidigt också som en långsiktig lösning för folket. När vi i höstas behandlade denna fråga sade Siw Persson i en replik att man borde ta hänsyn till den massiva opinion som finns. Det finns något som heter respekt, visa respekt, sade Siw Persson. Jag vill säga till Siw Persson: Visa respekt i denna fråga.

Herr talman! Eftersom Leif Marklund så enträget önskar en yttring från vår sida vill jag bara helt kort säga när det gäller Råneälven att det inte är särskilt länge sedan frågan om utbyggnad av Råneälven var föremål för en lång debatt och beslut här i riksdagen. Ståndpunkterna har inte ändrats sedan den debatten och det beslutet. Däremot fanns det anledning att ägna debatten om Strängsforsen längre tid och större utrymme, eftersom socialdemokraterna svängt i den frågan. När det gäller Råneälven vill jag hänvisa till de överväganden och de motiv vi förde fram i debatten i samband med det beslut som vi fattade förra året. Jag vill hänvisa till protokollet från den debatten för studium.
Herr talman! Bertil Danielsson måste väl ändå medge att moderaterna har svängt i den här frågan inför behandlingen av naturresurslagen. Då måste man ställa samma fråga till er som Bertil Danielsson ställde till Magnus Persson: Vad har inträffat som har gjort att moderaterna har svängt i frågan om Råne älvdal?

Herr talman! Få gånger under mina rätt många år i riksdagen har jag blivit så besviken som när vi fick motta proposition nr 69. Jag och moderata samlingspartiet i övrigt har i rätt många år engagerat oss hårt för en reform som äntligen skulle ge bättre sjukpenningförsäkring åt stora grupper som väldigt länge har varit svårt missgynnade. De har inte ens varit i närheten av de 90 26 kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom som vi teoretiskt har i det här landet. Vår senaste motion i ämnet avslogs av riksdagen, vill jag minnas, en torsdag i början av juni för ett år sedan. Fredagen i samma vecka, dagen efteråt, fick regeringen en beställning från LO och Arbetsgivareföreningen på en reform med i huvudsak samma inriktning som den motion riksdagen hade avslagit dagen innan. Det är alltid glädjande att se sina förslag falla framåt, och det var med stor förväntan som vi såg fram emot propositionen i ärendet. Att någonting var besvärligt förstod man, när den först tänkta dagen för reformens ikraftträdande flyttades från den 1 juli till den 1 december, ett egendomligt datum för att låta en ny lag träda i kraft. Men det förklaras väl av önskemålet att få reformen satt i sjön under avtalsåret, om också bara med 31 dagars marginal. När så propositionen kom måste vi konstatera att vi var tvungna att yrka avslag på förslaget — det går inte att genomföra. Tre partier har dragit samma slutsats. Det finns tre reservationer med i allt väsentligt likalydande hemställan — man föreslår avslag på den här propositionen. Inte i något fall tror jag avslagsyrkandet motiveras av att man inte vill se en sådan här reform. Det är en reform som många av oss har längtat efter länge. Avslagsyrkandena motiveras av att man helt enkelt inte tror att förslaget i det skick som det föreligger över huvud taget kan genomföras i verkligheten. Det är en dålig proposition, en riktigt dålig proposition, som väl ansluter sig till en rad av dåliga propositioner som vi dess värre har fått på socialförsäkringsområdet de senaste åren. Denna är så dålig att förslaget enligt vår mening faktiskt inte kan genomföras. Det är synd, för vi skulle väldigt gärna ha sett en reform genomföras. Propositionen består av två bitar. Den första delen är enkel. Det gäller att avskaffa regeln att man inte får någon sjukpenning för insjuknandedagen. Den saken är administrativt enkel att klara, och den är väl motiverad. Vi har ingen invändning mot det förslaget. Som alla i denna talrikt besökta kammare vet, har vi länge hävdat att en viss självrisk bör finnas i sjukförsäkringen, liksom i stort sett alla andra försäkringar. Men den bör inte utformas på det sätt som den nu är utformad, med en sjukpenningfri dag, anmälningsdagen. Det träffar orättvist: det träffar i princip bara de sjuka, men inte dem som finner för gott att använda sjukförsäkringen för annat ändamål än för att vara sjuklediga. De kan som bekant lätt gardera sig genom att anmäla sig i god tid om dett.ex. skulle vilja delta i en arbetskonflikt finansierad av sjukförsäkringen, vilket som bekant inte är helt ovanligt. Den regeln bör alltså bort, och vi har andra förslag rörande självrisk i sjukförsäkringen som vi tycker är bättre. Den andra delen är förslaget om timsjukpenning.

Alla vitsordar behovet av en sådan här reform; få tror att den går att genomföra på detta sätt.

De lär få svårt med den saken. De människor som vi här skulle försöka hjälpa skiljer sig ju från majoriteten på arbetsmarknaden just på det sättet att de inte har det där enkla, raka förhållandet till arbetslivet som de flesta ändå har: ett fast jobb med en regelbunden arbetstid, 40 timmar i veckan. De har deltid, säsongsarbete och skiftarbete, de har uppdrag och de bygger ihop sina inkomster av många delar från olika håll. Rent definitionsmässigt är det för mycket stora delar av den gruppen så, att det är just att i förväg beräkna årsarbetstiden som är näst intill omöjligt. I vår sjukförsäkring är och bör det ju vara så att det inte är den inkomst jag har haft tidigare som skall avgöra vilken sjukpenning jag skall ha, utan den förväntade inkomsten, dvs. den inkomst jag har när jag börjar vara sjuk. Det är huvudregeln, och den är naturlig och riktig. Men detta är utomordenligt svårt att klara för just denna grupp. I en del fall, och inte så få, kommer vi att stöta på rena omöjligheter. Propositionen avfärdar litet lätt med en siffra som inte ser så skrämmande ut de människor som har sin arbetstid så egendomligt inrättad att de har längre sammanhängande ledigheter än två veckor mellan arbetspassen. Det är, står det, bara 0,5 26 av hela arbetskraften. Ja, det kanske det är, men 0,5 26 av hela arbetskraften är 20 000 människor. Jag känner en del av dem. De arbetar på oljeplattformar ute i Nordsjön t.ex. De är hemma fyra-fem veckor i taget och arbetar dessutom i ett hårt och riskfyllt yrke som ofta leder till sjukdom, skador och behov av sjukskrivning, så nog kunde man ha tänkt på dem. Jag skall inte räkna upp alla de exempel som finns och som jag betraktar som näst intill omöjliga att genomföra i det här förslaget. Remissyttrandena presenterar en hel katalogaria av sådana svårigheter. Vi har återgett ett litet antal — en handfull — i den moderata motionen med avslagsyrkandet. Men de kunde ha varit många fler. Läsning finns för den som är intresserad. Slutsatsen för mig är att vi kan helt enkelt inte genomföra det här förslaget. För att komma en bra bit på väg skulle man kunna tänka sig att omedelbart acceptera förslaget att låta sjukpenning utgå redan från anmälningsdagen. Det är inte svårt att göra det. Att döma av hur man i propositionen beräknar kostnaderna skulle ungefär 40 20 av problemet lösas. 40 20 av kostnaderna går åt just för att undanröja denna haltande karensdag. Vi övervägde att föreslå riksdagen att ta den här biten för att komma en bra bit på väg och vänta med resten. När man ser framför sig situationen ute på försäkringskassorna och i riksförsäkringsverket tycker jag det förefaller orimligt att göra två genomgripande reformer av sjukpenningförsäkringen med kanske ett halvårs mellanrum. Jag tror inte att det skulle behöva ta så lång tid att hyfsa till förslaget. En del arbete måste vara gjort. För några år sedan gjorde sjukpenningkommittén åtskilligt. En såvitt jag kan förstå flitig arbetsgrupp knuten till socialdepartementet har också arbetat. Det måste finnas mycket material. Man måste ta i detta från början, kanske acceptera ett större inslag av schablonisering, inte låta det bästa bli det godas fiende, utan göra en bra reform även om man måste vara medveten om att det inte blir den allra bästa, fullt så rättvis som vi skulle ha velat ha den. Tror ni att man skulle klara detta på ett halvår eller mindre? Därför har vi i dag föreslagit riksdagen att avslå förslaget, men med en begäran till regeringen att börja om från början i det rika material som finns, åstadkomma en ny proposition som riksdagen kan få och som vi bör hinna behandla i sådan tid att reformen kan träda i kraft den 1 juli 1988. Det är sju månader senare än vad propositionen har föreslagit. Jag tror det är fullt möjligt.

Herr talman! Det finns en grupp människor som länge systematiskt har missgynnats av vårt sjukförsäkringssystem, och det är de som arbetar bara några dagar i veckan, någon vecka i månaden eller några månader på året. Med en sådan arbetstid — det kallas ibland koncentrerad deltid — får man ut en sjukpenning som ligger långt under den förlorade inkomsten. Den här bristen har länge varit uppmärksammad och det råder såvitt jag vet full enighet om att den måste undanröjas. Frågan är bara hur. Det förslag som regeringen har lagt fram för att undanröja den här orättvisan är tyvärr mycket dåligt. Från folkpartiets sida säger vi nej till det förslaget, samtidigt som vi i vårt budgetalternativ har avsatt lika mycket pengar som regeringen för att skapa rättvisa åt dem som arbetar koncentrerad deltid. I regeringens proposition ingår också ett avskaffande av den första och enda karensdagen i sjukförsäkringssystemet. Vi säger nej till det förslaget som vi anser vara illa förberett och oklart till sina finansiella konsekvenser. Jag skall nu redovisa några invändningar mot propositionen och kommer i anslutning därtill att ställa fyra frågor till utskottets talesman Doris Håvik. Vår första invändning gäller formerna för det här förslagets tillkomst. Det är lyckligtvis mycket sällsynt att en svensk regering så till den milda grad agerar beställningsskrädderi åt vissa utvalda arbetsmarknadsparter. Bak grunden till förslaget om timsjukpenning är en uppgörelse mellan LO och SAF. LO och SAF får självfallet avtala om vad de vill så länge det gäller deras egna tillgångar, men i detta fall har LO och SAF gjort upp om en skattehöjning som drabbar alla löntagare. Detta beslut har sedan delgivits regeringen, som omedelbart tillsätter en expertutredning för att driva igenom överenskommelsen. På direktiven till utredningen finns en mycket avslöjande detalj, nämligen delgivningslistan. Man lät kännedomskopior av direktiven gå till LO och SAF men inte till någon annan organisation eller till något politiskt parti. Just så agerar ett beställningsskrädderi— allt för kunden! Det är knappast att undra på att andra grupper på arbetsmarknaden har varit utomordentligt uppbragta över detta sätt att hantera en samhällsekonomiskt viktig fråga. TCO hart.ex. kraftfullt protesterat mot att man inte fick vara med och diskutera saken, och de offentliga arbetsgivarna — både Kommunförbundet, Landstingsförbundet och statens eget arbetsgivarverk — har avstyrkt det förslag som utarbetades i socialdepartementet och som nu har förelagts riksdagen. För regeringen är det otänkbart att säga nej till någontingsom LO och SAF har kommit överens om. Vad skulle LO säga, sade Kjell-Olof Feldt när den frågan ställdes i den allmänpolitiska debatten i år, om regeringen sade nej till en sådan uppgörelse? Detta är med andra ord korporativism i sin prydno. Järntriangeln bestämmer, och regeringen fogar sig. Min första fråga till Doris Håvik är därför denna: Skall vi här på Helgeandsholmen bara expediera de beslut om skattehöjningar och lagändringar som fattas på Blasieholmen? Är det så en parlamentarisk demokrati skall fungera? Det kan ju sägas att det kanske inte vore någon olycka skedd om det beslut som LO och SAF fattade var väl genomtänkt och bearbetat. Men så är det inte. Om det är något som har kommit fram under utredningen och remissbehandlingen är det att hela idén med timsjukpenningen är belastad med en oerhörd massa brister och problem. För det första baseras reformen nu på att hela sjukpenningssystemet skall göras om. Praktiskt taget alla försäkrade kommer att drabbas av att behöva räkna ut timsjukpenning för de första två veckorna och sedan dagsjukpenning. De kommer också att tvingas räkna ut årsarbetstiden mätt i timmar. Det är inte det verkliga antalet förlorade timmar som skall ersättas utan det ”normala” antalet, dvs. arbetstiden minus alla möjliga övertider, jourkompensationer, skifttillägg och mycket annat. Bara den lilla subtila skillnaden kommer att leda till ett oändligt mullrande i rättens krater, till bråk med försäkringskassan och massvis av överklaganden i försäkringsrätterna. För det andra blir det en enorm byråkrati. Åtminstone till en början behövs närmare 1 000 nya tjänster i försäkringskassorna. Räknar man med all den extra personal som kommer att krävas i försäkringsrätterna och hos arbetsgivarna tror jag knappast att det på permanent basis kan bli mindre än 1 000 personer som på heltid har att hantera den nya reformen. Det är inte dåligt, Doris Håvik — det är snarare något av ett svenskt rekord i ökad administrativ sysselsättning, i varje fall under 1980-talet. För det tredje blir de privatekonomiska effekterna av reformen ytterst ojämna. Arbetsgivarverket har slagit larm om att påhittiga statsanställda kan komma att få ut en sjukersättning som är 150 20 mer än den normala lönen. Vi skriver i vår motion 150 26 av den normala lönen, men om man läser riktigt noga i texten står det faktiskt 150 70 mer än den normala lönen, dvs. 250 96 av lönen. Samtidigt har Kommunalarbetareförbundet visat att systemet för deras turlistearbetande medlemmar kan slå helt olika; den ene kan få 60 70 och den andre 100 96. För det fjärde leder detta också till en kraftig statsfinansiell belastning. RRV har visat att över 500 milj.kr. om året kommer att rinna i väg till försäkrade som får ut mer i sjukersättning än de har i lön. Detta är något som utskottet inte alls har kommenterat, vilket jag finner anmärkningsvärt. Min andra fråga till Doris Håvik lyder därför: Hur kan ni i utskottsmajoriteten acceptera att genomföra ett system som har sådana konsekvenser att man kan få ut minst 150 96 av sin lön och att mer än en halv miljard kronor rinner i väg till folk som får ut mer än sin lön i sjukersättning? Än så länge har jag talat enbart om statiska effekter, dvs. hur det här systemet slår om det inte alls påverkar människors beteende. Men om man konstruerar ett system som gör korttidsfrånvaro mindre oförmånlig, eller t.o.m. förmånlig i så måtto att man tjänar mer på att vara hemma än på att gå till jobbet, då behövs det inte alltför mycket fantasi för att tänka sig att sådana förändringar också får dynamiska effekter, dvs. att de ändrar vårt beteende. Därmed kan kostnaderna för den här reformen bli helt andra än vad regeringen uppskattar i propositionen. Det finns också skäl att erinra om att regeringen på senare tid inte har visat sig vara särskilt duktig på att uppskatta kostnaderna för sjukförsäkringen. När vi lämnade över 1982 fanns det i sjukförsäkringssystemet ett ackumulerat överskott på närmare 8 miljarder kronor. Efter fem års socialdemokratiskt styre är det överskottet praktiskt taget förbrukat. Bara mellan budgeten i fjol och budgeten i år har regeringen tvingats höja sina prognoser för kostnaderna för sjukförsäkringsutgifter med 6,9 miljarder kronor. Detta är en dramatisk och utomordentligt allvarlig finansiell försvagning av sjukförsäkringssystemet. Och värre blir det. Strax före påsk kom RRV:s senaste intäktsprognos, som för innevarande och nästkommande budgetår anger en ytterligare försvagning med över 1,3 miljarder kronor. Om man bortser från den budgettekniska manipulation som gör att regeringen nästa budgetår skjuter utgifter på omkring 700 miljoner ett år framåt i tiden, så innebär detta att under nästa budgetår finns ett underliggande underskott i sjukförsäkringssystemet med omkring en halv miljard kronor. Det är alltså i detta läge — när sjukförsäkringssystemets finansiella ställning redan är skakig och när ytterligare höjningar av arbetsgivaravgiften mycket väl kan bli nödvändiga bara för att täcka hittills införda förmåner — som regeringen väljer att föreslå förändringar i systemet som ytterligare kan driva kostnaderna i höjden. Jag vill mot den bakgrunden ställa en tredje fråga till Doris Håvik: Har ni socialdemokrater någon som helst föreställning om vilka dynamiska effekter som timsjukpenningen kommer att få och vilka höjningar av sjukförsäkringsavgiften som därmed kan bli nödvändiga — eller famlar ni i blindo? Ett ytterligare problem är vilka effekter som den här reformen kommer att få på nästa avtalsrörelse. Finansministern har redan tidigare i finansplanen och i finansdebatten vidgått att den kommer att få effekter och att den inte precis kommer att underlätta avtalsrörelsen. Men ännu har ingen från regeringspartiet klargjort vem det är som skall betala den del av reformen som innebär nya förmåner för LO:s privatanställda. De grupper som avtalsvägen tidigare har förhandlat sig till bättre sjukförmåner än dem som erbjuds av den allmänna försäkringen har som bekant avstått eget löneutrymme för att nå det målet. Nu uppstår alltså frågan om de grupperna — dvs. de offentliganställda och PTK:s medlemmar — skall betala en gång till för förmåner som de redan tidigare har betalat eller om bördan huvudsakligen skall bäras av de berörda på LO —- SAF-området. Min fjärde fråga till Doris Håvik lyder: Kan socialdemokraterna ge besked på den här punkten, eller skall det här få bli en de stora stötestenarna i nästa avtalsrörelse? Låt mig så till sist säga något om vår allmänna syn på sjukförsäkringen. När vi i höstas och i vintras diskuterade engångsskatten, återkom statsminister Ingvar Carlsson några gånger till en synpunkt som jag tycker var intressant. Han sade ungefär så här: När man föreslår åtgärder som slår mot enskilda människors egendom, då är de borgerliga partierna minsann på bettet och ropar om grundlagsskydd och medborgerliga rättigheter, men när de själva regerade gav de sig på sjukförsäkringen utan att så mycket som hosta om grundlag och medborgerliga rättigheter. I det här resonemanget utgick statsministern uppenbarligen från att sjukförsäkringen är ett slags förvärvad rättighet, som löntagarna har erövrat och byggt upp i hård kamp och som därför inte får rubbas. Så kan det naturligtvis te sig. Även för oss är sjukförsäkringen en omistlig del av välfärdssamhället, ett skyddsnät som ger trygghet och möjlighet till mänskligt och värdigt liv när förvärvsförmågan av en eller annan anledning, för längre eller kortare tid faller bort. Att försvara och konsolidera det systemet är en viktig och nödvändig politisk uppgift. Men just utifrån den grundsynen kan vi inte fridlysa sjukförsäkringen från varje omprövning och förändring. Det är vi själva som betalar systemet till sista öret, och därför måste också vi själva kunna bestämma vilka villkor som skall gälla och vilken ersättning som skall ges. De reglerna måste kunna bestämmas i en sedvanlig demokratisk process. Vad regeringen nu föreslår är att en stor del av löneutrymmet i nästa avtalsrörelse skall reserveras för sjukförsäkringen. I första omgången —i den del vi talar om i dag — handlar det om 0,8 26, men det kan mycket väl bli mera genom de dynamiska effekter som jag har berört i mitt anförande. Vi i folkpartiet menar att man i det längsta skall spjärna emot sådana här avgiftshöjningar och i stället försöka eliminera de orättvisor som finns inom systemet genom omprövning och omfördelning. Vi har i den allmänna försäkringen en kompensationsnivå som med internationella mått mätt är mycket hög. Därför är det inte genom skattehöjningar utan genom solidarisk omfördelning som vi bör lösa problemet med koncentrerad deltid.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

Herr talman! Det är få förslag som varit så efterfrågade och efterlängtade som det förslag som nu behandlas och som var menat att skapa rättvisa ersättningsformer vid sjukfrånvaro. Men det är samtidigt få förslag som givit upphov till så stor besvikelse som just detta förslag, och att detta blev centerns reaktion avspeglas i vår motion. Regeringen har inte kunnat vara omedveten om den kampanj som bedrivs inom försäkringskassan för att med hjälp av sunt förnuft avbyråkratisera verksamheten. Tanken var att den enskilde försäkringstagaren inte skulle drunkna i paragrafer och bestämmelser och att handläggningstiderna skulle kunna förkortas. Detta arbete bedrivs med gott resultat runt om på försäkringskassorna i landet. Med allt det sunda förnuft regeringen kunde uppbringa har man så tillskapat ett krångligt, byråkratiskt och knappast lättöverskådligt system, där den enskilde inte har någon möjlighet att finna ut om ett ärende är rätt eller felaktigt handlagt. Vi vet inte om de nya reglerna kommer att vara rättvisare eller ge rätt kompensation, då de även skall gälla dem som inte tillhör gruppen deltidsanställda eller skiftarbetande. Varför denna reform skulle utsträckas att gälla alla har propositionen inte kunnat ge något svar på, inte heller utskottsmajoriteten. Det vore av stort allmänt intresse om utskottets företrädare kunde ge den förklaringen i kammaren i kväll. Vilka vinster står att hämta genom denna genomgripande reform av ett för övrigt väl fungerande system när man skulle rätta till vissa delar i det hela? Det är som att riva ner ett helt hus och bygga upp det igen för att rätta till en felaktig dörr. Om man befinner sig i föräldraförsäkringssystemet räknas ersättningen enligt ett system. Om man befinner sig i de första 14 dagarna av en sjukperiod får man ersättning enligt ett annat system, och blir man långvarigt sjuk gäller ytterligare ett tredje system. Blir detta lättare och mera begripligt? Nej, det blir det sannerligen inte. Viicentern har i vår kritik mot förslaget framhållit just dessa brister, och vi har pekat på att det vore på sin plats att omarbeta förslaget för att därmed förenkla det hela och låta det gälla de grupper som i dag är underkompenserade. Denna reform har förberetts snabbt, och det märks i den byråkratiska konstruktion den fått. Bara att fastställa beräkningsgrunderna för ersättningens storlek tycks vara svårt, och det skapar många tillfällen till överklaganden. I fjol i april tillsattes en arbetsgrupp som snabbt lade fram ett förslag, som var ute på remiss och som sedan ledde fram till propositionen. Vissa viktiga synpunkter hade inte beaktats utan dessa har utskottet fått korrigera. Arbetsgrupper har tillsatts för att följa reformen redan innan den ännu har trätt i kraft. Man tog inte tillräckligt lång tid på sig för att utarbeta en reform som är så pass genomgripande som denna. Man kan bara jämföra med den tid det tog att få fram förslaget om undantagandeänkorna, som vi först nu fått ta del av. Effekten av denna reform känner vi naturligtvis inte till, men försäkringskassan rustar sig för den ökning av arbetsbördan som man kommer att få. För detta ändamål anslås även medel till tjänster. Detta sker i en period när försäkringskassorna under ett par års tid har fått friställa personal och har en mycket tung arbetsbörda, orsakad av bl.a. bristande resurser för att klara de stora ärendebalanserna på arbetsskadesidan. Nog borde det ha varit möjligt att följa några av remissinstansernas påpekanden. Bl. a. försäkringsrätterna anser att förslaget komplicerar den allmänna försäkringen alltför mycket. Man pekar dessutom på de stora kostnaderna och de omfattande administrativa insatser som måste till. Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO, ansåg att frågan om timsjukpenning eller andra sjukersättningssystem bör utredas ytterligare med inriktning mot att åstadkomma ett administrativt enklare och för individen lättbegripligt och rättvist system. Dessa synpunkter återkommer i flera remissinstansers utlåtanden och borde inte ha nonchalerats som man gjort i propositionen. Nu står vi inför beslut om denna reform, och det är bara att beklaga att den blev så omständlig att det förmodligen kommer att ta lång tid för en enskild att förstå den. Inte är det den sortens reformer vi bör genomföra om vi tänker oss en avbyråkratisering och förenkling! Hur skall de som handlägger dessa ärenden ute på kassorna kunna vinna trovärdighet, när denna reform trasar sönder alla deras förutsättningar att handlägga ärendena med sunt förnuft? Denna reform kommer också att innebära att fridagsregeln för egenföretagare slopas till en kostnad av 4,5 milj.kr. Till samma kostnad belöper sig den slopade karensdagen för dessa grupper, och det medför en höjning av småföretagarnas egenavgifter med 0,3 20. Vad det kommer att innebära vet vi alltför väl, vi som känner deras situation. Visserligen får de en något bättre sjukförsäkringssituation, men de får även dyrt betala den, och frågan är om det är där pengarna bäst behövs just nu. Den regionalpolitiska obalansen skall ju till stora delar rättas till genom att människor skall starta egna företag eller bibehålla de företag de har och utveckla dem. Det här utgör verkligen ingen morot för att bli egenföretagare! Vi i centern anser att avgiftshöjningen överkompenserar kostnaderna och att man borde ha kunnat klara egenföretagarnas reformer med oförändrat avgiftsuttag. Denna avgiftshöjning ter sig märklig också i sken av att de ökade utbetalningarna kommer att leda till ökade skatteintäkter för stat och kommun. Hela reformen skulle således vara överfinansierad. Andemeningen i regeringsförslaget om förbättrad kompensation till deltidsoch skiftarbetande ställer vi från centerns sida helt upp på. Vi har länge krävt en sådan reform. Men vi kan inte acceptera denna konstruktion av förslaget. Vi anser att det finns all anledning att förändra det innan man gör en sådan genomgripande ändring som detta trots allt innebär, och det är anledningen till att vi yrkar avslag på förslaget. Som vanligt kommer verkligheten att visa att vi har rätt även i denna fråga. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till centerns reservation nr 3, som är fogad till betänkandet och som innebär avslag på regeringens proposition 69.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att jag betraktar detta som en mycket stor dag för de människor som stått utanför den trygghet de övriga haft. Jag betraktar det som en utomordentligt stor framgång för stora grupper i vårt samhälle — LO-SAF-områdets anställda — att det nu äntligen föreligger ett förslag om avskaffande av karensdagen. Jag har i dag gått tillbaka och tittat på vad som tidigare har hänt i den här frågan. Jag beklagar att jag inte i utredningssammanhang haft med mig dem som här har yrkat avslag på propositionen. De har här målat upp allt det förskräckliga som kan hända och som kommer att drabba försäkringskassan, den enskilde och olika grupper och har inte hittat mer än ett litet korn av förtjänst i förslaget; det kan tänkas, sade förste talaren, att det är av värde att stora grupper nu får sjukpenning även insjuknandedagen, dvs. att vi får bort karensdagen. Här hart.o.m. riksdagens anseende stått på spel. Jag känner mig faktiskt stolt över att regeringen med socialminister Gertrud Sigurdsen i spetsen framlagt ett förslag om en reform som så många länge och förgäves har väntat på. Hur började då det hela? Jag har gått tillbaka i tiden och läst om hur det var när det år 1982 förelåg ett förslag om att införa karensdagar i sjukförsäkringen. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord har inte tagits fram av en utredning som arbetat på ett hafsigt sätt eller under tidsnöd. Här har funnits bakgrundsmaterial. Jag motionerade själv i frågan år 1975. Folkpartiet var litet sena och kom in i bilden först 1985. Men jag utgår från att folkpartiets intresse för frågan har varit lika stort som vårt. LO och SAF gjorde uppvaktningar hos departementet och begärde att få till stånd en ändring på detta område. Rune Gustavsson, som då var socialminister, tillsatte en utredning, sjukpenningkommittén. Den har tidigare i kväll omnämnts från denna talarstol. Jag beklagar att ingen av er som nu har kritiserat reformförslaget, ingick i denna utredning som var parlamentariskt sammansatt. Många partier föredrog att i utredningen sätta in folk som inte tillhörde parlamentet. Frågan om ett sjuklönesystem utreddes, och ett förslag var att arbetsgivarna skulle betala sjuklönen under förslagsvis 14 dagar. Man utredde naturligtvis hur stora kostnaderna skulle bli, något som faktiskt alltid görs i dessa sammanhang. LO och SAF-områdets privatanställda hade inte genom avtal lyckats slippa karensdagarna trots upprepade försök under 1960-talet. Nu bad vi SAF, som ingick i utredningen, att räkna hur mycket det skulle kosta med de 1,3 miljoner anställda som LO och SAF-området hade, om karensdagarna togs bort. Utbetalningskostnaderna från arbetsgivaren för de 2,9 miljoner anställda som fanns inom Kommunal, Statsanställdas förbund, inom bankvärlden osv. skulle inte bli så höga. De hade ju löst denna fråga. Jag har tyvärr inga kostnader att presentera för dem, men jag har kostnaderna för de LO och SAF-anställda. De skulle år 1981 uppgå till 280 milj.kr. Det motsvarade lönekostnaderna för 2 800 personer ute på företagen. Man bedömde en sådan reform som oerhört dyr, och det gjorde också vi. Man räknade en gång till och kom fram till exakt samma belopp. Kostnaden skulle bli 280 milj.kr. och motsvara lönekostnaden för 2 800 anställda. Vi undersökte också olika metoder att ta bort karensdagarna. Men vi förstod att intresset inte var lika stort att hjälpa dessa grupper, trots att sjukpenningkommittén hade de allra bästa ambitioner. Det tog litet tid innan vi förstod vad som i stället var på gång. Det kom nämligen tilläggsdirektiv om att vi skulle undersöka möjligheterna till införande av karensdagar och/eller neddragning av kompensationsnivån. Vi hade sex månader på oss att lämna ett förslag om detta. Tilläggsdirektivet kom den 2 oktober 1981, och det begärdes att förslaget om denna reform, som man kallade det, skulle ligga på riksdagens bord i mars månad året därpå. Där kunde man tala om en hastig och snabb växling av rollerna. Det som var angeläget att lösa, nämligen frågan om underkompensationen för de korttidssjuka och för de deltidsanställda, var inte längre aktuellt. Det var över huvud taget inte intressant. Nu gällde det att införa karensdagar. Och vem slog det hårdast mot? Jo, självfallet mot dem som inte genom avtal hade tillförsäkrat sig ersättning för karensdagarna. Men det var ganska ointressant i den debatten att det drabbade dem. Nu slapp de ta smällen, men det var de privatanställda inom LO som skulle ha råkat ut för den. Daniel Tarschys är mycket intresserad av sjuklönesystem, i motionen och i sin reservation. Han talar om att det kanske tar litet för lång tid nu. Jag trodde inte att någon tid i världen var för lång för Daniel Tarschys, om man bara fick ett mycket bra förslag på bordet. Sjukpenningutredningen utredde den frågan 1972 och lade fram ett betänkande som heter SOU 1972:60. Det kan vara av intresse att läsa det, även om det var länge sedan det skrevs. Man utredde ett sjuklönesystem som byggde på att alla arbetsgivare skulle betala ut sjuklön under sju dagar utan arbetsgivarinträde. Vad kom man då fram till? Jo, man kom fram till att arbetsmarknadens parter sade nej till det, med olika motiveringar. LO och TCO var bl.a. oroliga för att en obligatorisk sjuklön skulle kunna innebära ett ökat beroende för de anställda i förhållande till arbetsgivaren. Men vad sade SAF? Experten från SAF bestred i sitt yttrande inte tanken på att en arbetsgivarbetald period inom sjukförsäkringen skulle kunna rymma något positivt. Men att ålägga alla arbetsgivare, oavsett verksamhetens storlek och art, skyldighet att utge sjuklön skulle enligt hans mening leda till orimliga konsekvenser. Såväl omfattningen som utformningen av en arbetsgivarbetald period var enligt yttrandet frågor som det bör tillkomma arbetsmarknadsparterna att träffa avtal om. Nu har arbetsmarknadsparterna ansett att något borde göras på denna punkt, och de har vänt sig till regeringen, utan att ha frågat Daniel Tarschys, och bett att den skall titta på frågan. Jag medger att det kan kännas oerhört, men man gjorde det. Regeringen svarade snabbt och har på riksdagens bord lagt ett förslag som inte på något sätt är ett hafsverk. Den som har suttit i en utredning och varit besjälad av en rättvisekänsla visste att detta måste kunna bli krångligt. Faktum är att demokrati och rättvisa kan både kosta pengar och vara krångliga, men det tar man om man ser att man i ett system får in grupper som stått utanför. Jag är väldigt glad att regeringen inte hesiterade utan har lagt fram ett förslag och är beredd att ta den diskussion som kan komma. Det finns grupper som det kan bli krångligt för, jag medger det, men principen är riktig, och jag är alldeles övertygad om att man under resans gång kommer att finna lösningar på problemen. Det är väl ingen som tror att om man fortsätter att utreda och lägger förslaget ett år senare, man då plötsligt skulle ha slipat av alla kantigheter och kommit till rätta med alla svårigheter. Försäkringskassan kommer att få det så fruktansvärt, har det sagts. Jag hade här i dag helt apropå en grupp från Töreboda lokalkontor. Gruppen hade använt en resursdag för att resa upp till riksdagen och lyssna till denna debatt. Tyvärr har de inte kunnat stanna kvar, beroende på att de skulle resa hem med ett kvällståg. De har följt frågan under flera år och har läst propositionen mycket noga. Gruppen från Töreboda sade att det kan bli vissa svårigheter men inga svårigheter som inte kan övervinnas. Vi kommer med glädje att ta oss an detta arbete, sade de, för vår belöning kommer med säkerhet att bli de glada ansikten vi möter när människor får en bättre kompensation. Det är de som skall arbeta med dessa frågor på fältet. Daniel Tarschys ställde några frågor till mig om avtalsrörelsen. Ja, till min förvåning hörde jag detta från denna talarstol. Vi överlåter väl ändå avtalsrörelsen åt arbetsmarknadens parter! Detta kostar ungefär 3 miljarder kronor. När vi diskuterade i sjukpenningkommittén fick vi tyvärr inte av den dåvarande regeringen möjligheter att göra de ekonomiska beräkningar som hade varit erforderliga för att lägga fram ett förslag, och varför inte det? Man var ju inte intresserad. Man skulle i stället ha karensdagar och nedsatt kompensation, så det var begripligt. Vi försökte så gott vi kunde utan de resurser som den dåvarande regeringen borde ha ställt till vårt förfogande men inte gjorde, men vi kom ändå fram till att det vid den tidpunkten skulle ha kostat ungefär 2 miljarder kronor. Nu är det faktiskt insjuknandedagen, karensdagen, som kostar de mesta pengarna, 1 580 milj.kr., och de pengarna tycker jag är utomordentligt väl använda för att få bort den orättvisan ur socialförsäkringen. Den var inte värdig vår svenska socialförsäkring. Den förbättrade ersättningen när det gäller kostnadsnivån drar en kostnad på 1 105 milj.kr. Jag noterar med viss förundran men kanske ändå med en viss förståelse att ni enbart talar om höjning av kompensationsnivån för deltidsarbetande, men ni har icke talat om de korttidssjuka. Det är just de som har dels en insjuknandedag som de inget får för, dels två fridagar. Där ligger kompensationsnivån i dag på ca 50 26. Det är också i regel de som tillhör LO-SAF-området som har den låga kompensationsnivån. Jag hoppas att ni delar min tillfredsställelse, att det känns bra och riktigt att man lägger fram ett förslag där kompensationsnivån för de grupperna höjs. Jag hoppas likaledes att ni känner att det är bra och riktigt att vi nu kan se till, att de som är deltidsarbetande — både frivilligt och, som väldigt många, ofrivilligt — får en anständig sjukförsäkring. De har tidigare, visar sjukpenningkommittén, legat på en kompensationsnivå mellan 30 och 65 96 — mycket långt från de 90 Ho. Jag tror inte för ett ögonblick att en utredning skulle komma fram till någonting som var bättre på denna punkt, och jag menar att detta med en årsarbetstid samtidigt som man fastställer en SGI är ett mycket bra förslag. Jag beklagar att vi som satt i utredningen enbart var inne på att dela årsarbetstiden med 180 dagar i stället för 365 dagar, men hur skall man dela upp den för den som arbetar 90 dagar? Det hade blivit ett utomordentligt krångligt system, det är jag helt övertygad om. Därför menar jag att man väl inte är så insatt i frågan, Daniel Tarschys, när man i folkpartiets motion använder den reservationen som ett mönster för hur det egentligen borde se ut. Daniel Tarschys har även talat om, att man har apostroferat denna reservation. Herr talman! Det är med mycket stort beklagande jag känner mig tvungen att från denna talarstol säga att intresset för att denna fråga löses inte tycks vara alltför angeläget bland de borgerliga partierna. Men det kanske också beror på att ni inte har känt för denna fråga på ett riktigt sätt, när ni ganska brutalt kunde avbryta utredningen, som tillsattes 1978 för att lösa problem, för att införa nya och betydligt större problem på det ekonomiska området för de grupperna. Det är någonting som man ogärna vill tala om, men de som drabbades av det kände det in på bara skinnet och har inte glömt. Jag konstaterar att folkpartiet som enda parti vill ha kvar en karensdag. Men man använder ett uttryck som jag måste be att få översatt, nämligen att man vill ha ”en effektivt fungerande insjuknandedag”. Någon frågade mig: Innebär det att man måste bli sjukare allteftersom dagen går för att det skall godkännas som ett effektivt insjuknande? Men jag är övertygad om att Daniel Tarschys har tänkt igenom detta ordentligt. Det kan möjligen inte vara samma modell som man hade i förslaget om tre karensdagar? Det är jag mycket intresserad av att få veta. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag hade hoppats att jag vid detta tillfälle skulle känna större respons från de andra partierna — att de grupper som nu får en förbättring hade känt att denna förbättring backades upp också av de andra partierna. Man har väckt tre olika motioner. Alla går ut på avslag, men man kan ändå inte enas i en gemensam reservation. Är det karensdagen det beror på? Det vill jag fråga Karin Israelsson och Nils Carlshamre. Och är det också, Karin Israelsson, kompensationsnivån? Vi skall ha klart för oss att man samtidigt står fast vid en 80-procentig kompensationsnivå när det gäller sjukpenningen och även när det gäller föräldraförsäkringen. Jag hade hoppats att jag skulle känna att regeringen hade stöd när man äntligen kom med denna utomordentligt värdefulla proposition. Jag vill påstå att det är den största förbättring som har skett sedan vi genomförde obligatorisk sjukpenning.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

Herr talman! Min första mycket allvarliga fråga om korporativismen viftar Doris Håvik undan med att säga att det är jag som känner mig sårad för att jag inte är tillfrågad. Men det är ju inte det som är problemet. Problemet är att regeringen har agerat utifrån en överenskommelse mellan två parter på arbetsmarknaden utan att fråga de övriga. Man har gjort TCO, Landstingsförbundet, Kommunförbundet och statens eget arbetsgivarverk synnerligen förtörnade över att man helt skjutit dem åt sidan och avgjort en samhällsekonomiskt viktig fråga utan att dessa grupper varit involverade. Jag frågar återigen: Är det på Helgeandsholmen eller är det på Blasieholmen som vi skall höja skatten? Doris Håvik viftar undan frågan om den här reformens ekonomiska konsekvenser. 500 milj.kr. kommer att gå till personer som får mer än sin lön i sjukersättning. Detta säger riksrevisionsverket. Då säger Doris Håvik att det kommer att vara många glada ansikten. Ja, jag tror också att det kommer att vara många glada ansikten. Jag skulle själv vara ganska glad om jag fick en sjukersättning som var avsevärt högre än vad jag hade i lön. Det är en naturlig mänsklig reaktion. Men är det också sund politik? Är det också ett sätt att förbättra och bevara Sveriges statsfinanser? Är det ett sätt att slå vakt om och konsolidera sjukförsäkringen? Sjukförsäkringen är ett ömtåligt och dyrbart system. Vi måste på alla sätt se till att vi värnar om det systemet. Då är det en äventyrlig politik att införa en ersättning som kan ligga på 150 26 av lönen och som kan innebära att en halv miljard om året går till ersättningar över lönen. Det är i det statiska perspektivet. I det dynamiska perspektivet, som jag sade, kan det självfallet leda till att kostnaderna rakar i höjden ännu mer, eftersom denna typ av ersättningar kan driva upp sjuktalet. Och Doris Håvik vet mycket väl hur ett ökat sjuktal påverkar sjukförsäkringssystemet. Jag fick inget svar från Doris Håvik om korporativismen, inget svar om att dessa ersättningar kan kosta en halv miljard för mycket, inget svar om de dynamiska effekterna och inget svar på hur dessa ersättningar påverkar avtalsrörelsen. Detta är inte någon begränsad facklig fråga som vi skall undvika att tala om i denna kammare. Jag vill bara påminna om Sveriges kommuner och landsting. De skall nu betala 0,8 96 i ökad löneskatt. Detta kommer att leda till en kraftig minskning av kommunernas och landstingens ekonomiska resurser. Tycker Doris Håvik att detta är något som man senare får avgöra om de skall få kompensation för eller som man bör veta hur det skall finansieras?

Herr talman! Doris Håvik påstår att detta inte skall leda till några bekymmer för försäkringskassan och för den enskilde. Det låter ju som mycket glada tillrop till massorna. Redan i dag har många stora bekymmer när det gäller kontakterna med försäkringskassan, och jag tror inte att denna reform kommer att underlätta dessa kontakter nämnvärt, tvärtom kommer den att leda till stora bekymmer. Doris Håvik säger att det finns bakgrundsmaterial när det gäller att genomföra en sådan här reform. Varför har man då inte använt sig av detta material utan hastigt snickrat ihop något som har visat sig bli en halvmesyr. Under resans gång skall systemet förbättras, säger Doris Håvik, och det får vi innerligt hoppas. Det innebär att vi får ytterligare lappverk i försäkringssystemet som vi årligen skall strida om. Att det sedan finns glada ansikten på fältet får vi hoppas — någon måste ju visa ett glatt ansikte, men jag tror att försäkringskassans personal kommer att möta många fler bekymrade ansikten. Alla remissinstanser som har påstått att detta är administrativt och byråkratiskt krångel har väl inte haft fel i sina påståenden — det har ju varit fråga om ganska tunga instanser. När det gäller fridagen undrar jag om Doris Håvik har läst propositionen pås. 33, där det står att man får ersättning för den dag man skulle ha arbetat. Det innebär ju att man inte får någon ersättning för den dag man är ledig. Detta betyder att vi i stället får fridagsregler som gäller i 14 dagar, om jag har förstått det hela rätt. Det innebär ingen förbättring, vilket man påstår, utan det innebär en förändring av systemet som för en del kommer att innebära en försämring, eftersom man förlänger detta från 7 till 14 dagar. Centerpartiet ställer krav på att denna reform skall genomföras. Vi har i vårt motionsförslag angett hur den skall finansieras. Vi är på det klara med att reformen behöver genomföras, men den skall inte genomföras på detta sätt. Vårt uppsåt behöver Doris Håvik inte tvivla på. De borgerliga partierna är inte eniga om reservationerna, och vad det är som skiljer kan fru Håvik läsa sig till i betänkandet. Vi ärtre olika partier med tre olika synpunkter på detta. Det är helt klart att det skall vara så.

Herr talman! Låt mig, innan jag glömmer bort det, börja med att yrka bifall till reservation 1. Doris Håvik beklagar att ingen av oss andra hade förmånen att sitta med i salig sjukpenningkommittén. Vi är några som börjar känna oss som vi hade suttit med i den. Doris Håvik har så ofta och så utförligt berättat om arbete och bekymmer i denna kommitté, dels här i kammaren, dels i utskottet att vi, åtminstone jag, ibland börjar tro att vi var med. När mina barn var små — det är många år sedan — bråkade de och slogs ibland, som syskon brukar. Om jag då försökte inskrida fick jag alltid höra samma visa: Pappa, det var inte jag som började. Jag svarade alltid på samma sätt: Ja, men ungar, det är inte så viktigt vem som började, det viktiga är vem som har vett att sluta. Jag är snart beredd att säga något liknande till Doris Håvik. Ni kan sluta med det där käbblet om vad som hände 1979-1982 osv. Det för inte frågan framåt längre och är inte särskilt intressant. Systemet och principen är riktiga, säger Doris Håvik. Principen är riktig, och systemet är fel, säger vi. Principen att vi skall klara av denna fråga är vi med på. Jag hade hoppats att — det sade också Doris Håvik — vi hade kunnat känna tillfredsställelse med att regeringen äntligen har kommit med ett förslag i denna fråga. Jag kände tillfredsställelse fram till den dag propositionen kom till riksdagen. Då försvann tillfredsställelsen och förbyttes i en stor besvikelse, därför att jag inte kunde få in i mitt huvud att detta förslag var möjligt att genomföra. Nu går Doris Håvik helt förbi det. Hon talar om det vi är eniga om, nämligen att principen är rätt. Inte ett ord säger hon om på vilket sätt man skulle kunna försöka klara ens några av de mycket konkreta svårigheter som vi utpekat i motioner och reservationer. Detsamma gäller förresten utskottsbetänkandet. I majoritetsskrivningen finns heller egentligen inga kommentarer till detta annat än på en enda punkt. Man har valt ut en ganska liten grupp som i utskottsskrivningen ser större ut än den är, nämligen lärarna. Det ser ut som samtliga lärare skulle ha bekymmer med denna reform. Så är det inte alls. Det är en ganska liten grupp lärare, men den finns. Den har verkligen utskottet tagit sig an. Men alla de andra, mångdubbelt och åter mångdubbelt fler, går man förbi utan ett enda Prot. 1986/87:108 ord till anvisning. 22 april 1987 Vi har i utskottet inte minst denna vår vid flera tillfällen hjälptsåtatthyftsa. SS :-. : till förslag så att vi har kunnat bli eniga om det som först sett väldigt besvärligt Förbättrad kompensaut. Det har inte funnits, såvitt jag har kunnat uppfatta det, något intresse för — ! !0n vid korttidssjuk det i detta fall, och jag är inte heller säker på att vi skulle ha klarat det om vi — dom och vid tillfällig hade fått chansen. Annars skulle jag gärna ha försökt göra som vi för ett par. Vård av barn tre år sedan blev tvungna att göra med en dålig proposition oms.k. förenklad, föräldraförsäkring. Den gången tog utskottet två tre månader extra tid på sig. Jag vill minnas att vi gjorde 62 ändringar i propositionstexten innan vi släppte igenom den. Jag skulle gärna ha ställt upp nu, men det har inte funnits intresse i detta fall. Dessutom tror jag att det skulle ha varit helt omöjligt.

Herr talman! När jag hör alla dessa invändningar, samtidigt som man ger sken av att man verkligen känner för att vi skall rätta till olägenheterna för denna grupp, måste jag säga att invändningarna överväger så markant att jag börjar undra om inte de är till för att dölja att man egentligen är emot. Jag undrar, Daniel Tarschys, fortfarande varför jag inte får veta vad denna effektiva insjuknandedag innebär. Det tror jag att väldigt många behöver veta. Det kanske också kan klaras ut. Här försöker Daniel Tarschys tala om kostnader som han mycket väl vet att han inte har belägg för, eftersom det inte finns något remissyttrande. Man säger: Så här måste det självfallet bli. I stället kunde man säga: Nu måste vi se tillatt kostnaderna inte rusar i höjden. Här skall vi se till att vi får en effektiv försäkring. Det har vi hela tiden arbetat för. Jag vill påstå att vi har en effektiv försäkring, fastän inte fullt ut förrän alla grupper är inneslutna i systemet. Det är väl helt enkelt så att ni från folkpartiet fortfarande vill ha karensdagar. Moderaterna vill inte längre det. Moderaterna var de första som hoppade av förslaget om karensdagar. Men ni delar uppfattningen om den lägre kompensationsnivån, medan centern helt och hållet har gått ifrån detta. Nej, jag tror snarare att ni inte hade någon känsla alls för denna grupp " när vi diskuterade karensdagar. Jag är väldigt ledsen, Nils Carlshamre, om jag talar om någonting där ni hade så utomordentligt bra möjligheter att agera. Hade ni gjort det, då hade denna debatt inte behövts. Om vi verkligen hade haft ett gemensamt intresse för att lösa frågorna, hade sjukpenningkommittén fått arbeta fram ett förslag. Då hade vi kunnat få en proposition som hade varit ett under av klokhet och enkelhet, och vi hade fått ett system som alla hade kunnat vara glada över. Nu fick vi inte det. : Jag hörde inte i karensdebatten att någon skulle ha beklagat att denna grupp hade blivit bortglömd. Nu tar vi upp den. Det tycker jag fortfarande vi skall hälsa med tillfredsställelse. Jag beklagar att Daniel Tarschys helst vill tala om svårigheter, avtalsrörelser och utgifter. Detta är en grupp som har varit underkompenserad under en följd av år. Skall vi inte kunna ta på oss en kostnad för att rätta till olägenheterna, om vi menar någonting med vårt tal? Måla inte en viss potentat på väggen i inledningsskedet. Säg så här: Detta skall vi lösa. Vi skall följa upp detta och få fram en reform som t.o.m., kan 177 passa Daniel Tarschys och — jag vet inte riktigt säkert — kanske också Nils Carlshamre.

Herr talman! Får jag först konstatera att Doris Håvik inte har velat besvara mina fyra frågor. Nu kommer statsrådet Sigurdsen att tala efteråt, och jag hoppas att hon kan besvara de frågorna. Doris Håvik tror inte på oss när vi säger att vi vill lösa problemet. Jag skulle vilja be Doris Håvik att titta i vårt budgetalternativ. Där har vi reserverat över 1 miljard för att lösa just detta problem. Det skulle vi inte ha gjort om vi inte hade velat lösa problemet — det försäkrar jag. Jag hoppas att detta ganska substantiella bevis på vårt engagemang kan övertyga Doris Håvik om att vi tycker att detta är en utomordentligt angelägen fråga att lösa. Att problemet är viktigt och angeläget innebär inte att varje lösning är klok och riktig och bör antas av riksdagen under applåder. Regeringen har slarvat till ett dåligt förslag, som kommer att ställa till elände på försäkringskassorna och bli till stort besvär för de sjukförsäkrade långt utanför de grupper vi talade om. Det kommer att leda till statsfinansiella konsekvenser som ingen kan överblicka. Då tycker vi att det är riktigt att ge regeringen bakläxa. Den har gjort sig förtjänt av den bakläxan. Jag har försökt locka utskottets ordförande att förklara varför man inte vill kommentera uppgifter från riksrevisionsverket och statens arbetsgivarverk om att denna reform kommer att kosta en halv miljard i ersättningar utöver lönen och att det kommer att gå att få 150 96 i ersättning. Doris Håvik säger att det rör sig om några uppgifter i några remissvar. Nej, Doris Håvik, inte några uppgifter i några remissvar, utan uppgifter från två kvalificerade ämbetsverk, som sysslar med att kontrollera statens finanser och att bevaka statens intresse som arbetsgivare. Sådana uppgifter viftar man inte undan. Sådana uppgifter bemöter man. Det har utskottets majoritet inte gjort. Jag tycker faktiskt att det är snudd på skandal att man inte bemödar sig om att bemöta sådana uppgifter, när de kommer från sådana kvalificerade instanser som här varit fallet. Jag tror att Doris Håviks vetgirighet beträffande den effektiva insjuknandedagen redan har tillfredsställts av vår motion. Det framgår där alldeles tydligt att man enligt vår uppfattning inte skall kunna sjukanmäla sig och få full sjukpenning genom att ringa en telefonsvarare kl. 11 på kvällen dagen före. Låt mig avsluta den här debatten med Doris Håvik med att säga att vi hade varit glada om vi gemensamt hade kunnat genomföra denna reform. Vi är alla angelägna om att de som arbetar koncentrerad deltid skall få det bättre. Men vi är, som Nils Carlshamre och Karin Israelsson har sagt, utomordentligt besvikna över att vi i stället fått möta en dålig och otjänlig proposition från regeringens sida.

Herr talman! Doris Håvik och jag känner varandra väldigt väl. Vi är faktiskt goda vänner, även om det inte låter så i kväll. Jag tror att jag känner Doris Håvik så väl att jag vågar påstå att när hon tillåter sig att säga att Daniel Tarschys, Karin Israelsson och jag bara ger sken av att visa intresse för att få den här frågan löst, då är det Doris Håvik som ger sken av en misstänksamhet som hon i själva verket inte känner. Hon vet att vårt intresse är äkta och väl dokumenterat under flera år. Om sjukpenningkommittén bara hade fått lov att fortsätta, så hade den kunnat lägga fram ett förslag som varit ett under av enkelhet och klarhet. —- Men om det hade varit möjligt den gången, varför har det då inte varit möjligt under det senast gångna året för den arbetsgrupp som har haft sjukpenningkommitténs hela material att utgå från? Jag är faktiskt litet undrande över det. Jag tycker också att det kunde ha gått bättre än så här. Jag hinner med ett par småfrågor. Doris Håvik sade i sitt första inlägg att jag inte hade hittat mer än ett litet korn att vara nöjd med i det stora mörker som propositionen i övrigt utgör. Det kornet skulle vara slopandet av insjuknandedagen som karensdag. Men det är faktiskt inget litet korn. Det är nästan halva reformen, i varje fall 40 90 av den. Jag har sagt att jag är nöjd med den biten. Jag hart.o.m. övervägt att bryta ut den biten och genomföra den meddetsamma i avvaktan på att resten kan hinnas med. Systemet med karensdagen medför i sin nuvarande utformning två problem. Daniel Tarschys och folkpartiet löser det ena problemet — problemet med att karensdagen slår väldigt olika. Man kan dra sig undan den genom att anmäla när man tänker bli sjuk, men man kan inte dra sig undan den när man vaknar på morgonen och redan har blivit sjuk. Det är en orättvis utformning. Vi vill därför hellre se en annan typ av självrisk. Det andra felet med karensdagen är att den faktiskt utgör ett nästan oöverstigligt hinder när det gäller att lösa de problem vi håller på med i dag. Det är, som jag sade, ungefär 40 20 av problemet. Framför allt för de anställda med koncentrerad deltid är det nästan omöjligt att komma fram till en vettig kompensation utan att offra denna insjuknandedag som karensdag.

Herr talman! Doris Håvik säger att alla invändningar så markant överväger. Det är självklart eftersom de väger så tungt. I vår motion har vi så pass tunga skäl för avslag på denna proposition, eftersom vi anser det mycket viktigt att kunna avstå från ett förslag som är krångligt och byråkratiskt. Om det fanns ett intresse av att förbättra denna reform, vore det fullt möjligt att nappa på vårt förslag om att utreda detta ytterligare och sätta reformen i sjön något senare. Något sådant har emellertid inte erbjudits oss. 1982-1987 är en femårsperiod, och när man då från april förra året till april iår snabbt tar fram detta förslag till reform visar det på att det har förelegat en speciell brådska som nästan har gjort det tvunget att snabbt sätta denna reform i sjön. Vi ifrågasätter om den brådskan är nödvändig och om det inte hade varit klokare att ta sig den tid som behövs för att göra detta på ett bättre sätt. I karensdagsdebatten var det faktiskt så, Doris Håvik, att centerpartiets sista förslag innebar att man skulle finansiera undanröjandet av de orättvisor som består i att skiftarbetande och deltidsarbetande får en sämre kompensation. Vår vilja att göra något för denna grupp har blivit väl dokumenterad under årens lopp. Vi är precis lika villiga att nu se till att denna grupp får kompensation. Men vi anser att det är fullt möjligt att göra detta på ett betydligt enklare och bättre sätt.
Herr talman! Låt mig slutligen säga att det faktiskt är något förvånande att de åsikter som Daniel Tarschys tycker att utskottet skulle ha behandlat inte har förts fram av folkpartiets representanter i utskottet. Det gäller bl.a. vad remissinstanserna har sagt och vad man bör ta till vara. Skall man se det på så sätt att Daniel Tarschys tänker byta utskott för att dessa frågor skall bli bättre hanterade? Jag vet inte hur jag annars skall tolka Daniel Tarschys stora intresse för detta. Jag vidhåller, herr talman, att man om man hade varit intresserad av denna fråga hade kunnat finna en lösning eller låta sjukpenningkommittén arbeta färdigt. Regeringen hade också kunnat arbeta vidare på detta. Ja, visst är det bråttom, Karin Israelsson. Det är självklart eftersom utredningen tillsattes 1978 och sedan lämnade sitt betänkande utan att det kom något som helst förslag rörande det som var huvuduppgiften. Det är mycket viktigt att man tittar på denna fråga och ser till att den får en lösning. Jag tycker att det är naivt och något okunnigt att tro att om man remitterar tillbaka propositionen, så kommer en parlamentarisk utredning att tillsättas och på några månader vara klar att lägga fram ett förslag, som då skulle vara så utomordentligt mycket bättre än detta. Har ni inte något som helst förtroende för att man följer det här ärendet? Ni må tro att de fackliga organisationerna följer det. Arbetsmarknadens parter kommer att studera det. Jag hoppas att Daniel Tarschys inte känner sig störd av att så kommer att ske. Det är utomordentligt bra att man ställer upp och ser efter var svårigheter kan finnas. Vi vet om att det kan finnas svårigheter. Men när det gäller ”överkompensationen” så skulle jag vilja rekommendera Daniel Tarschys: Läs propositionen en gång till och den gången grundligt!

Herr talman! Riksdagen skall besluta om en proposition som gäller en förbättring av sjukförsäkringen. Det finns en gemensam uppfattning om att sjukförsäkringen med dagens regler, i sin tillämpning, får orättvisa effekter för stora grupper på arbetsmarknaden. Till detta kommer att vissa grupper med avtal har kunnat förbättra sina villkor, vilket i praktiken lett till ännu större orättvisor. Med det förslag som nu föreligger undanröjs dessa orättvisor. De som arbetar koncentrerad deltid får en 90-procentig ersättning vid sjukdom. De föräldrar som stannar hemma för att tillfälligt vårda ett sjukt barn får inkomstbortfallet täckt på samma sätt. De som är sjuka kort tid och som inte har avtal om sjuklön eller liknande får en 90-procentig ersättning för inkomstbortfallet. Det är en stor rättvisereform som riksdagen skall besluta om. Den jämställer arbetare, tjänstemän samt statligt, kommunalt och privat anställda. Det skulle ha varit en fördel, om alla partier i riksdagen hade stått bakom en sådan här förändring. Men så är det inte. De tre borgerliga partierna tillbakavisar förslaget. En gemensam motivering från de borgerliga partiernas sida är att förslaget är för krångligt och för dyrt att administrera. Det kan inte vara en vägande invändning. Den sjukförsäkring vi har i dag administreras av uppskattningsvis 6 000 anställda hos försäkringskassorna. Med den föreslagna förändringen behövs det ytterligare kanske 500 årsarbetare för att klara administrationen. För mig är det självklart att det är bättre med en rättvis sjukförsäkring, som administreras av 6 500 personer, än med en orättvis, som administreras av 6 000 personer. Det är också så, att en mer ingående granskning av de borgerliga motionerna ger en annan bild av varför de tillbakavisar regeringens proposition. Åtminstone folkpartiet och moderaterna vill helt enkelt försämra sjukförsäkringen. Insjuknandedagen, karensdagen, som helt försvinner med regeringens förslag, den vill folkpartiet göra effektiv, så att den aldrig ersätts av sjukförsäkringen. Vem drabbar det? Det drabbar ensidigt de privatanställda arbetarna. Därtill vill folkpartiet sänka ersättningsnivån från 90 till 80 26 de 30 första dagarna i en sjukperiod. Vem drabbar det? Det drabbar ensidigt de privatanställda arbetarna. Moderaterna menar att karensdagen kan slopas men att ersättningsnivån skall sänkas från 90 till 80 26 under de 90 första dagarna i ett sjukfall. Vem drabbar det? Det drabbar ensidigt de privatanställda arbetarna. Det är uppenbart att båda dessa förslag leder till försämringar för många av de människor som drabbas av sjukdom. I all synnerhet gör folkpartiets förslag det, som skulle drabba de korttidssjuka privatanställda arbetarna, som redan i dag har den allra sämsta sjukersättningen, därför att de inte avtalsvägen har kunnat kompensera inkomstbortfallet på samma sätt som andra grupper på arbetsmarknaden. Det drabbar t.ex. den kvinna på Abbas konservfabrik i Lysekil som har skurit sig i fingret och helt enkelt inte får gå till arbetet, även om hon vill. Folkpartiet gör med sina förslag en besparing på sjukförsäkringens område med ungefär 1 miljard kronor. Den miljarden vill partiet använda för att förbättra för dem som har koncentrerad deltid och för dem som tillfälligt stannar hemma från arbetet för att vårda sjukt barn. Jag frågar: Varför skall dessa förbättringar för vissa grupper ske på bekostnad av just de privatanställda arbetarna? Resultatet av regeringens förslag blir ju, faktiskt, en förbättring också för de grupper som folkpartiet säger sig ömma för, och dessutom en förbättring för ungefär en miljon privatanställda arbetare när de är sjuka kortare tid än åtta dagar. En annan sak: Insjuknandedagen vill folkpartiet effektivisera. I klartext betyder den effektiviseringen såvitt jag förstår att privatanställda arbetare som är hemma från arbetet en dag förlorar hela sin inkomst — men inte statligt och kommunalt anställda, och inte tjänstemännen, som har avtal som täcker inkomstbortfallet. Det är inte en rättvis ordning i ett välfärdssamhälle. Det är inte att ge människorna valfrihet, som vi så ofta hör att vi skall göra. Tvärtom — de lågavlönade på den privata marknaden ställs många gånger inför tvånget att gå till arbetet även de dagar när de skulle må bäst av att stanna hemma. Bland argumenten mot regeringens förslag till en reform av sjukförsäkringen har också framförts att det kommer att försvåra en kommande avtalsrörelse. De grupper som i dag har avtal om sjuklön kommer att kräva kompensation, sägs det.

Och jag är framför allt övertygad om att de borgerliga förslagen, med försämrad sjukförsäkring för dem som redan har de sämsta villkoren, skulle omöjliggöra en lugn avtalsrörelse på den privata arbetsmarknaden inför 1988. Herr talman! Det har varit en märklig debatt att lyssna på här i kväll. Nils Carlshamre sade att det är en reform som många har längtat efter. Karin Israelsson sade att det är en efterlängtad och efterfrågad reform. Och Daniel Tarschys sade att sjukförsäkringen är en omistlig del av välfärdssamhället. Karin Israelsson sade också — när hon pläderade för centerns förslag — att verkligheten kommer att visa att centern har rätt även i den här frågan. Jag skulle vilja fråga: Vilken fråga? Det kan väl inte ha varit förslaget om införande av karensdagar? Där fick verkligheten ett annat utseende, som jag tror att alla berörda är glada för. Karin Israelsson tog också upp undantagandeänkorna som regeringen äntligen har kommit med förslag om. Ja, vi brukar i den här debatten påminna om att vi hade borgerliga regeringar i sex år som inte förde fram något förslag till lösning på det här problemet. Karin Israelsson, det tog tre månader för den socialdemokratiska regeringen att lägga detta förslag! Det var inget utredningsarbete och ingen remissomgång. Men Karin Israelsson har kritiserat den sittande regeringen för att den inte snabbt kunde lägga fram ett förslag. Men när regeringen snabbt lägger fram ett förslag som tar bort en orättvisa som svensk fackföreningsrörelse kämpat mot i 20 år, också då kommer kritiken. För mig framstår beslutet, när det fattas, som ett avskaffande av en stor social orättvisa. Men detta vill de borgerliga partierna inte medverka till. Det har klart framgått av debatten. Herr talman! Intresset ljuger inte, som bekant.

Herr talman! Det är nog inte riktigt sant, fru Sigurdsen, att svensk fackföreningsrörelse har kämpat för detta i 20 år. LO hade mycket lätt kunnat få ett slopande av den första karensdagen för sina medlemmar om man prioriterat detta i avtalsrörelserna. Det har man inte gjort, utan man har prioriterat lönekraven. Andra grupper har prioriterat sjukförmånerna och gett avkall på löneutrymmet för att uppnå det målet. Efter en överenskommelse mellan SAF och LO skall man lagvägen genomföra ett system som andra grupper redan har betalt. Fru Sigurdsen menar att det är en fråga om solidaritet att alla är med och lyfter upp de privatanställda LO-medlemmarna till den här nivån. Jag tycker att det är en solidaritetsfråga att vi hjälper de sämst ställda att få en bättre sjukpenning. De sämst ställda är de som jobbar koncentrerad deltid. Om vi alla solidariskt accepterar en något lägre sjukpenning i början av en sjukperiod kan vi klara den gruppen utan att genomföra de skattehöjningar regeringen föreslår. Dessa skattehöjningar kommer att slå hårt på reallönerna, kommunerna och landstingen. Det kommer att framtvinga besparingar inom den offentliga sektorn, ytterligare snitt med osthyveln, och .på en rad områden påverka välfärden i det svenska samhället. Under fru Sigurdsens egid har sjukförsäkringsavgiften ökat och utgifterna för systemet ökat. Miljarderna har de senaste åren rullat i en förfärande takt. När vi frågar om regeringen vill vidta några åtgärder för att bromsa denna ökning får vi till svar att vi försöker försämra sjukförsäkringen. Det är faktiskt inte vår ambition. Vår ambition är att försvara — konsolidera — sjukförsäkringen så att vi har ett stabilt och tryggt skyddsnät som täcker inkomstbortfallet när förvärvsförmågan sviker. För att göra detta måste man kunna hushålla med resurserna. Man kan inte alltid gå till skattebetalarna och be om nya pengar för ytterligare höjningar. Jag tycker det är allvarligt att ingen från regeringssidan i den här debatten har velat gå in på frågan om överkompensation. 500 milj.kr. kommer enligt RRV att gå till folk som då får mer betalt än om de hade jobbat. Enligt arbetsgivarverket kan man få upp till 150 26 mer än sin lön. Detta kommenterar inte regeringen, Doris Håvik och inte heller socialministern. Är det en klok reform, fru Sigurdsen, att handskas med miljarderna på det sättet? En halv miljard skall gå till folk i kompensation utöver den egna lönen! Jag tror faktiskt inte att det är ett väl genomtänkt förslag när man kommer med detta till Sveriges riksdag.

Herr talman! Det finns nog inte många i detta land som kan mer om svensk sjukförsäkring än Doris Håvik och Gertrud Sigurdsen. Ändå har vi nu lyssnat isammanlagt 4045 minuter på inlägg från denna talarstol utan att på en enda punkt få höra ett försök till förklaring av hur man skall komma till rätta med något av de mycket konkreta problemen med den föreslagna reformen som påpekas i motioner och reservationer. Det är märkligt. Det är bättre, säger socialministern, att en rättvis försäkring administreras av 6 500 anställda än en orättvis av 6 000. Ja visst —t.o.m. om det skulle behövas 7 000 anställda, som det kanske gör, är det bättre. Det hade varit bättre om de hade fått administrera en rättvis försäkring, men det kommer de inte att få göra. De får administrera en försäkring med andra orättvisor än dem man försöker bota, men inte en försäkring utan orättvisor. Det är ett krångligt och svåradministrerat system — det sägs vara huvudinnehållet i vår kritik. Det är riktigt. Men det är inte första gången. Vi lever med en allmän försäkring som är full av krångliga och svåradministrerade detaljer, och det måste vi i viss utsträckning göra. Det är nämligen svårt att få en allmän försäkring att passa någorlunda väl för alla grupper. Ju krångligare den är, dess viktigare är det emellertid att den åtminstone är klar och väl skriven. Men i denna proposition läggs fram ett förslag som till sin natur inte bara är krångligt och svåradministrerat utan som dessutom är hafsigt och illa hopkommet. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det är ett regeringsarbete i förfall, när en regering släpper ifrån sig en sådan proposition till riksdagen. Det är det slarv eller alternativt den inkompetens som ligger bakom själva förslaget till utformning som har lett till denna situation, där vi nu är helt eniga — Gertrud Sigurdsen må säga vad hon vill — om att detta är en viktig reform som många av oss har längtat efter, kanske inte i 20 år men mycket länge. Nu står vi där, därför att vi inte kan tro att detta system kommer att fungera. Det kommer att fungera ganska hyggligt på lokalkontoret i Töreboda, men hur kommer det att fungera i försäkringsrätterna och efter något halvår eller år i försäkringsöverdomstolen? Det öppnar alla dammluckor för besvär och överklaganden i hur stor utsträckning som helst. Det kommer inte att gå. Det sägs att moderaterna vill försämra sjukförsäkringen. Det är riktigt; vi har föreslagit en lägre kompensationsnivå över hela linjen, nämligen 80 90 de första 90 dagarna, enligt det senaste förslaget. Det sägs att det finns ett samband, och det är också riktigt. Jag minns inte i hur många år som jag har varit med och motionerat om att just denna reform skulle läggas fram och genomföras. Varje år har motionen avslagits av riksdagen och oftast eller huvudsakligen med motiveringen att det kostar för mycket — ”det finns inte så mycket pengar i samhällsekonomin, så vi kan inte göra detta nu”. I detta läge är jag fortfarande fullt beredd att säga att det är alldeles rimligt att solidariskt inom försäkringens ram klara den finansieringen. Jag vet att det är ett problem om alla som i dag ligger på 30-35 och 50-55 4 förs upp till 80 20. Det är inte hela vägen ända fram, när det finns andra som har 100 96 — det har jag, och jag tror att också Gertrud Sigurdsen har det. Det är inte hela vägen, men det är en bra bit från 30 till 80 26, och därmed har en stor del av problemet lösts. Jag anser att det är fel att någon skall kunna ha 100 22 i kompensation vid sjukdom. Ett privat försäkringsbolag skulle aldrig kunna teckna en sådan försäkring — om man gjorde det skulle man få försäkringsinspektionen på sig. Det är förbjudet, och kallas för överförsäkring. Men i kombinationen av allmänförsäkring och avtalsförsäkring går det, och jag anser att det är fel. Jag skulle gärna åstadkomma en bit av rättvisan genom att låta de hundra procenten för mig själv och andra gynnade åka ner en bit. Men jag vet hur svårt det är, hur näst intill förbjudet det är att komma i närheten av att vilja föreskriva hur arbetsmarknadens parter skall uppträda eller att inskrida i det som finns avtalat. Jag vet att detta är ett näst intill olösligt problem, i varje fall på kort sikt. Men jag säger ändå: O.K. om jag så inte skulle kunna komma längre med att hjälpa de i dag sämst ställda upp till en sjukförsäkring som ger vad vi allihop hade tills någon gång i mitten av 1970-talet, — 80 Ze kompensation, — som vi då var ganska nöjda med är det ändå ett stort steg mot en ökad rättvisa. Jag kommer aldrig att finna det rimligt att vägra ta ett stort steg bara för att jag inte samtidigt kan ta det sista mindre steget ända fram till målet. Men det är så socialministern resonerar när hon helt avfärdar tanken. Nu finns det ett annat sätt att finansiera. Det fanns inte när vi skrev våra motioner. Vi vet inte hur det kommer att fungera heller. Det råder som bekant inte full enighet när man skall tolka avtalet på just den punkten. Men i vilket fall som helst vidhåller jag att den försäkring som ger alla åtminstone 80 20 kompensation är rättvisare än den som svänger mellan 30 och 100 96. Det är det vi har i dag.
Herr talman! Sanningen är att samtliga partier i kammaren är ense om att de grupper som i dag inte har full kompensation skall få förbättringar. Problemet är att man från regeringssidan inte vill lyssna på oss när vi framför vår kritik, utan man genomdriver trots detta en reform som är bristfällig, vilket många remissinstanser har visat på. Någon socialdemokratisk representant har inte i dag på något vis berört de problem som remissinstanserna har fört fram. Vi har heller inte fått någon redovisning av hur det praktiska utfallet kommer att bli för den som är försäkringstagare. Det kommer att finnas stora olikheter även när reformen är genomförd. Det har remissinstanserna klart och tydligt visat. Det betyder att vi i framtiden får ytterligare ett lappverk att krångla med och ha bekymmer med. Det största bekymret är att våra försäkringsrätter är hårt belastade. Försäkringsöverdomstolen har stora balanser som gör att det kommer att dröja oändligt länge innan vi får utslag i de överklaganden som med all säkerhet kommer att följa på denna reform. Jag sade att vi fick rätt, och i många frågor har vi fått rätt. I den här frågan kommer vi att få rätt när det gäller den byråkrati och det krångel som ligger inbyggda i reformen. De 500 extra tjänster som man nu försöker fördela på försäkringskassorna kommer mer än väl att behövas. Jag är orolig, för jag tror inte att de tjänsterna kommer att vara tillräckliga för att ge möjligheter att rätt sköta reformens genomförande lokalt. Beslutet rörande en reform för undantagandeänkorna togs faktiskt i riksdagen i fjol. Men det är först nu i april månad som vi får propositionen. Det tycker jag är relativt lång tid för en mycket enkel reform. I fjol i april satte arbetsgruppen på socialdepartementet i gång med sitt arbete på denna stora reform. Det beslutet skall vi fatta efter denna debatt. Beslutet om undantagandeänkorna är ännu inte aktuellt. Det tycker jag visar på skillnaden i angelägenhetsgrad. Man kan undra över varför det skall vara nödvändigt att driva fram reformen om kompensation, som är så pass krånglig, när man i stället borde ha tagit sig mera tid och gjort på ett annat sätt.
Herr talman! Daniel Tarschys säger att det är viktigt att hjälpa de sämst ställda och att folkpartiet vill göra det genom att förbättra sjukförsäkringen för dem som har koncentrerad deltid. Det vill regeringen också. Men jag frågar mig varför Daniel Tarschys inte vill förbättra sjukförsäkringen för de lågavlönade — livsmedelsarbetare, beklädnadsarbetare, handelsanställda, städerskor och andra grupper som i dag drabbas och alltid har drabbats av det orättvisa systemet. Det är för mig lika angeläget att hjälpa dem till en förbättring. Replikerna har inte gett mig ytterligare argument för att gå emot reformen - förutom att den är krånglig. Man säger fortfarande att vi är ense om att dessa grupper skall kompenseras, och då finns ju möjligheten att stödja regeringens förslag. Jag trodde att debatten om överkompensation var avklarad i och med att Doris Håvik uppmanade till att läsa propositionen. Det är väl så, Daniel Tarschys och Nils Carlshamre, att regeringen tar hänsyn till vad remissinstanser säger. Gjorde man inte det på de borgerliga regeringarnas tid? Det gör i varje fall vi. Vi har alltså tagit hänsyn till flera av de tungt vägande synpunkter som har kommit fram vid remissbehandlingen. Det är en myt och helt felaktigt det som har upprepats nu tillräckligt många gånger att man kan få ersättning motsvarande 150 926 av sin lön. Det står mycket klart i propositionen att ersättningen i princip skall vara 90 76. Det har också verifierats i ett avtal mellan arbetsgivarverket, Statsanställdas förbund, TCO-S och SACO/SR. Jag tycker att vi borde kunna få slut på den debatten, och jag hänvisar — precis som Doris Håvik — Daniel Tarschys att läsa propositionen. Jag vill upprepa att det för mig är angeläget att nu kunna avlämna denna proposition, och jag ser fram mot att riksdagen fattar ett beslut som avskaffar denna orättvisa, som jag tycker är en av de största i vårt klassamhälle. Detta är inte värdigt välfärdslandet Sverige.

Herr talman! Fru Sigurdsen sade i sitt förra inlägg att det i debatten har framförts att denna reform kommer att försvåra nästa avtalsrörelse. Hon tyckte uppenbarligen att det var ett upprörande argument. Låt mig då påminna om vem som kom med det argumentet. Det var Kjell-Olof Feldt i finansplanen. Det står mycket tydligt i finansplanen att denna reform kommer att leda till problem i nästa avtalsrörelse. Kjell-Olof Feldt har också utvecklat den tanken i den allmänpolitiska debatten — eller om det möjligen var i finansdebatten. Han har bekräftat att han ser detta som ett problem i nästa avtalsrörelse. Jag har här utan framgång försökt uppmana de socialdemokratiska debattörerna att tala om hur kostnadsfördelningen skall lösas mellan olika grupper, men det har man inte velat ge ett besked om. Den nöten kvarstår att knäcka, och jag tror att den kommer att bli mycket svår att knäcka i nästa avtalsrörelse. Så frågar fru Sigurdsen mig varför jag inte vill att lågavlönade arbetare inom LO-SAF-området skall få bättre sjukförmåner. Det har jag inte alls några invändningar emot. Självfallet är det fritt för dem liksom för alla andra grupper på svensk arbetsmarknad att avtala sig till de sjukförmåner man önskar i utbyte mot det löneutrymme som man brukar få använda för att finansiera sådana uppgörelser. Vad jag har sagt är att folkpartiet anser att det i den allmänna försäkringen skall finnas en effektiv karensdag. Vi tycker att det är bra därför att man därigenom kan något bromsa utgiftsexpansionen för sjukförsäkringen, en utgiftsexpansion som har varit förödande och oroväckande under de senaste åren och som utgör en allvarlig risk för hela systemets stabilitet. Det är en utveckling som pekar mot en ofrånkomlig höjning när den budgettekniska manöver som regeringen har föreslagit för nästa år inte längre hjälper till att skapa ett fiktivt överskott i systemet. Det är utifrån en önskan att konsolidera och stabilisera systemet och att se till att det är finansiellt sunt som vi har sagt att det är farligt att införa sådana förändringar som kan leda till att kostnaderna springer i väg och som kan leda till att det uppstår överkompensation och dynamiska effekter av det slag som kan följa av detta. Fru Sigurdsen vill inte vidgå att den kritiken från riksrevisionsverket och arbetsgivarverket skulle vara riktig. Läs propositionen, säger hon. Ja, tyvärr måste jag meddela att det är det jag har gjort. Det är därför jag är så bekymrad. Man har i propositionen inte försökt lösa problemen. Det problem som RRV pekar på har att göra med hur semester räknas i SGI, den sjukpenninggrundande inkomsten. Det problem som arbetsgivarverket visar på har att göra med hur den föreslagna reformen samspelar med de avtal som finns på det statliga området. Inget av dessa problem, fru Sigurdsen, har ni löst i propositionen. Jag måste be att få returnera uppmaningen: Läs propositionen! Jag kanske skulle tillägga: Skriv den! Dvs. skriv den bättre — ni har inte skrivit den bra på den här punkten. Problemen med överkompensation kvarstår. Därmed kvarstår också problemet med att kostnaderna för reformen inte går att överblicka och kan bli avsevärt större än vad regeringen nu förutsäger.

Herr talman! Jag vill bara undanröja ett missförstånd som möjligen kan föreligga hos fru Sigurdsen. Jag har faktiskt inte uttalat mig om överkompensation i samma sammanhang som Daniel Tarschys. Jag har läst propositionen, och jag tror att Daniel Tarschys faktiskt har rätt i vissa fall. Jag vågar inte ta något ansvar för uppgifter om 150 eller 250 26, men att det i en del fall kan bli näst intill groteska överkompensationer är jag rätt säker på. En del har rättats till — det är också riktigt. När jag använde ordet överkompensation var det i ett helt annat sammanhang. Det var när jag sade att om någon grupp, vilken som helst, kan tillförsäkra sig 100 26 kompensation för inkomstbortfallet vid sjukdom är detta en överkompensation, som skulle vara felaktig och förbjuden i privat försäkringsverksamhet men som inträffar i kombinationen avtalsförsäkring och allmän försäkring. Det var det jag kallade överkompensation och som jag säger att jag är beredd att offra en del av för att därmed göra det ekonomiskt möjligt att höja dem som i dag är illa lottade till en bättre kompensationsnivå. Jag tror inte att det lönar mödan att föra den här debatten längre, i varje fall inte för mig. Den undviker — av begripliga och naturliga skäl — vad som egentligen är kärnfrågan. Kärnfrågan är inte om de missgynnade grupperna behöver en bättre sjukförsäkring, och den är inte om någon missunnar dem det — ingen gör det. Kärnfrågan är att socialdepartementet har gjort ett så dåligt arbete. Jag förstår att det är svårt för socialministern att gå i svaromål på den punkten. Jag vet inte om jag själv kommer att vara kvar i riksdagen den dag det inträffar att vi får en proposition som kommer att heta förslagsvis Förslag till förenklad sjukförsäkring för grupper med koncentrerad deltid, skifttjänstgöring, m.m. En sådan måste komma. Jag kanske inte har mer än ett år kvar i riksdagen, och det är möjligt att det dröjer något längre än så, men inte mycket längre — sammanbrottet för denna försäkring kommer tidigare än så. Frågan är bara hur länge vi kan leva med den.
Herr talman! Inom riksförsäkringsverket och försäkringskassan har man under ett antal år kämpat för det s.k. sunda förnuftet och lyckats rätt väl i sina föresatser att förenkla och avbyråkratisera. Som tack för det får man denna stora present med byråkrati och krångel. När regeringen tillåter sig att göra på det här sättet talar det för att den inte riktigt vet vad som händer ute på fältet. Det vore intressant att få veta hur det egentligen är med fridagarna. De kommer naturligtvis att finnas kvar, eftersom man, om jag har läst propositionen rätt, kompenseras bara för de dagar man skulle ha varit i arbete. Det innebär att fridagarna finns kvar och att man förlänger den perioden från en vecka till 14 dagar. Det handlar i det fallet inte om någon överkompensation utan om en förändrad kompensation. Detta gäller alla som i dag har ett annat försäkringssystem. Varför skall alla grupper inordnas, därför att man vill kompensera samt förändra och förbättra för en liten grupp i systemet? Är det nödvändigt att ändra på hela systemet för den sakens skull?
Herr talman! Jag delar Nils Carlshamres synpunkt att det inte lönar sig att fortsätta den här debatten. Jag har inte övertygats av era argument om att ni vill genomföra en rättvis reform för de grupper som ingår i det förslag som regeringen har framlagt. Ni hänvisar till en dålig proposition, krångliga förslag osv. Det står alla partier fritt att motionsvägen eller på annat sätt lägga fram förslag som är bättre. Men jag har inte sett några sådana, och jag tror inte heller att det kommer några från er. Ni har nämligen inte, som Doris Håvik sade, ett tillräckligt stort intresse och engagemang för att få bort orättvisorna. Det är vad det framlagda förslaget går ut på.
Herr talman! Låt mig ställa följande enkla fråga till socialministern: Tror socialministern att vi skulle ha avsatt I miljard kronor i vårt budgetförslag om vi inte hade varit intresserade av att lösa den här frågan?
Herr talman! Socialministern och jag har som så ofta förut till slut kommit fram till en sorts enighet. Denna gång gäller det bara att det inte lönar sig att debattera mer. På den punkten håller jag helt med henne.
Herr talman! Socialministerns förhoppning om att riksdagen i dag skulle besluta om förbättrad kompensation vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av barn infrias således inte. I stället får jag ordet med anledning av finansutskottets betänkande 18. I en motion av Erik Hovhammar m.fl. yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till förändringar av reglerna för utnyttjande av de s.k. förnyelsefonderna på så sätt att den fackliga vetorätten slopas. Det finns ju ingen särskild anledning att ge facket vetorätt i frågan om hur företagen använder sina vinster, när de väl har betalat ut avtalsenliga löner och kanske mer till de anställda. Självklart inhämtar varje företag de anställdas synpunkter på uppläggning och utformning av utbildningsinsatser som berör de anställda. Totalt satsar de svenska företagen varje år långt mer på utbildning av de anställda än vad de s.k. förnyelsefonderna uppgår till. Beslut om sådana insatser bör fattas i de gängse former som gäller på arbetsmarknaden. Företagens kritiska inställning till dessa förnyelsefonder framgår också med all tydlighet av de ringa belopp som hittills har utnyttjats av fonderna för föreskrivna ändamål. Fonderna kom inte heller till av den primära anledningen att de anställda behövde ytterligare utbildning. De kom primärt till för att dämpa lönekraven i 1985 års lönerörelse. Som bekant har de inte haft någon effekt i det avseendet. Den genomsnittliga lönehöjningen uppgick till över 8 9o! Utskottets majoritet finner det emellertid naturligt att de anställda givits ett avgörande inflytande och att detta inflytande har, som man säger, kanaliserats ”via de i demokratisk ordning valda fackföreningarna vid företagen”. Herr talman! Att fackföreningarna valts i demokratisk ordning är emellertid inget argument för att de skall ha avgörande inflytande just i denna fråga. Inte heller är i demokratisk ordning valda församlingar någon garanti för att man fattar kloka beslut. Det visar faktiskt redan vissa riksdagsbeslut. Jag yrkar därför avslag på utskottets hemställan i finansutskottets betänkande 18 och bifall till reservation 2 om slopad facklig vetorätt vad avser förnyelsefondernas användning.

Herr talman! Vi skall tala om förnyelsefonderna men ur litet olika vinklar, så att säga. För vår del vill vi sedan några år tillbaka att man skall bygga ut förnyelsefonderna och ge dem vidare användning. Vi brukar säga att förnyelsefondernas syften är väldigt viktiga. Vinster i företagen skall investeras i kunskap, forskning och utveckling i stället för i ökande grad i spekulation och investering utomlands, för att nämna några exempel på hur vinsterna används. Det är bra med förnyelsefonder, men de skulle kunna ges en betydligt vidare användning. De skulle också kunna konstrueras på det sättet att man sammanför pengar till en stor fond, så att även företag som inte har stora vinster och alltså inte gör någon avsättning till förnyelsefonderna får del av dem för utbildning av personal och också så att den gemensamma sektorn skulle få del av medlen i förnyelsefonderna. Det här vore väldigt viktigt, eftersom många människor haft en kort skolgång och kanske inte har möjlighet att på egen hand komplettera sin bristfälliga utbildning. Som ett delförslag i våra förslag om förnyelsefonderna finns då med att man skulle kunna avsätta tid för att bättra på skolutbildningen för en stor del av de arbetare som i dag finns i produktionen och inte har den skolutbildning som ungdomar i dag har. Detta är viktigt ur demokratisk synvinkel, och det är viktigt för att förstå och kunna använda den nya tekniken. Det finns en rad skäl för att vidga fondernas användning. Nu har vi formulerat det så att pengar skulle avsättas från företagens vinster under 1986 och 1987. Från utskottets sida sägs då att så kan man naturligtvis inte göra, eftersom det skulle vara retroaktiv beskattning. Men jag menar att fanns det litet god vilja, skulle man ändå kunna ta upp idén och andemeningen i det här förslaget och begära hos regeringen, som jag säger i reservationen, ett förslag om förnyelsefonder med den inriktningen att man skulle nå dessa viktiga mål. Jag skulle vilja vidga debatten litet och komma förbi det formella ställningstagandet, huruvida det går att beskatta årets vinster eller inte eller om det måste vara nästa års vinster, och fråga Iris Mårtensson: Om man lämnar det formella avslagsargumentet och diskuterar sakinnehållet i vår motion, hur skulle då socialdemokraterna ställa sig till det hela? Det vore intressant att få en debatt om själva innehållet. Som jag säger i reservationen, bör företagen åläggas att göra ytterligare fondavsättningar, den här gången till en gemensam förnyelsefond som inte är strikt företagsanknuten. Nu har en företrädare för moderaterna varit uppe i det här ämnet och talat om förnyelsefondernas användning och den fackliga vetorätten. Men jag vet från protokollet från en tidigare debatt att just detta att vidga användningen, så att också företag som inte har stora vinster skulle få del av förnyelsefonderna, är ett moderat krav. Hugo Hegeland framförde just den synpunkten i en interpellationsdebatt i mars i år. Det finns alltså tankar även i andra partier till stöd för vår motion. Med anledning av det, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Hösten 1984 beslutade riksdagen att företag som 1985 hade en årsvinst som uppgick till 500 000 kr. skulle betala ett belopp som motsvarade 10 96 av vinsten till ett spärrat räntelöst konto i riksbanken, ett förnyelsekonto. Inbetalningen är avdragsgill, om företaget gör en avsättning till förnyelsefonden. Förnyelsefonderna skall användas för att finansiera utbildning av anställda. Analogt med införandet av förnyelsefonderna kom den första debatten här i kammaren den 18 december 1984. Från borgerligt håll hävdades då att det skulle bli en katastrof för de vinstrika företagen, om de måste avsätta 10 96 av sin vinst. I dag har moderaterna inget annat att säga om förnyelsefonderna än att man skall slopa den fackliga vetorätten. Det är facket som moderaterna återigen vill trampa på. Jag är inte förvånad över att moderaterna har en sådan taktik. Vi är vana vid moderaternas negativa inställning till den fackliga rörelsen. Moderaternas reservation är egentligen ingenting annat än ett misstänkliggörande av fackföreningsrörelsen — det skulle vara farligt med fackligt inflytande. Jag vill säga till herr Hegeland att ingen väl kan vara mera intresserad än facket av att ett företag går bra och har utbildade anställda. Jag förstår inte den avoga inställning till facket som herr Hegeland och moderaterna har. Herr talman! Jag anser att någon ytterligare kommentar till moderaternas reservation inte behövs. Förnyelsefonderna kom ju egentligen till tack vare industriarbetarnas fackliga organisationer. Det var de som födde tanken. Det var de som ville att en tiondel av vinsterna skulle gå till medlemmarnas utbildning. Som kommentar till reservationen från vpk vill jag först erinra om vad utskottet sade vid beredningen av förslaget om förnyelsefonder: Hänsyn bör tas till att ett litet företag inte har samma utbildningsbehov och behov av forskningsoch utvecklingsarbete som ett stort. Vpk bör också ta fasta på vad utskottets majoritet säger i dagens betänkande, nämligen:”Det förslag motionärerna lägger fram är att jämställa med en skatt som skulle tas ut på företagens vinster under 1986 och 1987.” Nu ställer Hans Petersson i Hallstahammar frågan om det förslag som vpk har är intressant. Man vet ju inte hur systemet kommer att formas längre fram, för vi har snart bara fyra år kvar av perioden. Vpk säger också att de fackliga organisationerna skall ha majoritet, om det blir som vpk skulle vilja ha det med fonderna. Det är också vår tanke. Det är just de fackliga organisationerna som har drivit fram tanken på förnyelsefonder, så det finns en del intressant att tänka på i det sammanhanget. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan, vilket innebär avslag på både moderaternas reservation och vänsterpartiet kommunisternas reservation.

Herr talman! Jag vill till Hans Petersson i Hallstahammar säga att jag inte i något sammanhang har pläderat för att icke vinstgivande företag skulle få vara med och dela på förnyelsefonderna. Vad jag har sagt är att om några företag verkligen är i behov av förnyelsefonder är det naturligtvis de som inte går med vinst och som kanske kan förbättra sin ställning genom att förbättra utbildningen och kvaliteten. Till Iris Mårtensson vill jag säga att det inte alls är fråga om att misstänkliggöra fackföreningsrörelsen. Jag har i åtskilliga sammanhang erkänt fackföreningsrörelsens många goda insatser, men även denna rörelse kan som bekant göra misstag. Det är inte heller fråga om någon negativ inställning till utbildning, men företagen satsar långt mer på utbildning, totalt sett, än vad förnyelsefonderna uppgår till. Det påståendet är alltså totalt felaktigt. Vad vi har invänt mot är att man plötsligt för att dämpa kraven i 1985 års lönerörelse hittade på att inrätta nya fonder och av någon egendomlig anledning kallade dem förnyelsefonder. Ledande företagare som var på utfrågning i finansutskottet avvisade bestämt förslaget som helt omotiverat. Alltså enbart sakliga skäl motiverar vår kritiska inställning till förnyelsefonderna. Sedan har vi fått höra av industriministern att han inte ens vill betala tillbaka de pengar som inte utnyttjas, trots att riksdagen har beslutat om detta. Det visar att om någon är opålitlig förefaller det snarast att vara industriministern.

Herr talman! Det var intressant att höra Iris Mårtensson säga att det var en god tanke att det skulle kunna finnas en majoritet av fackliga företrädare i fonderna. Det är ju roligt att se att vi har ungefär samma uppfattning när det gäller förfoganderätten över vinster, och vinster som avsätts i fondmedel. Till skillnad från herr Hugo Hegeland, som ju absolut inte vill ha något arbetarinflytande, anser socialdemokrater och kommunister att ett sådant bör finnas. Man skulle kunna uttrycka det så, att vårt förslag innebär en förnyelse av förnyelsefonderna. Vi vill vidga det hela till att verkligen gälla lågutbildade, personer som har en förhållandevis dålig skolgång. Inte minst i Bergslagen är det många som ställs utanför basindustrierna och som har en skolutbildning som inte är tillräcklig för att de skulle kunna hävda sig i konkurrensen med yngre människor på en alltmer avancerad arbetsmarknad. Genom en sådan gemensam fond som det nya förslaget innebär skulle man få möjligheter att också utbilda människor inom den gemensamma sektorn och inom företag som inte har vinster som räcker till avsättningar. Det är ju därvidlag som Hugo Hegelands tanke, som han nu försöker ta avstånd från, är exakt densamma som vpk:s. Han säger att det verkligen är de som inte har några vinster, de små företagen, som har behov av att utbilda personal. Ja, precis. Genom den gemensamma fonden skulle de få möjlighet att göra det. Alltså har vi samma uppfattning i det här fallet, Hugo Hegeland. Och det är ingenting att skämmas för. Det är bara bra.
Herr talman! Herr Hegeland lyssnar ju endast på företagen. Men när den nya informationstekniken nu skall introduceras på flera arbetsplatser, anser vi socialdemokrater att utgångspunkten bör vara att den faktiska beslutanderätten över medelsanvisningen skall ligga såväl hos företaget som hos de anställda.

Herr talman! Med anledning av den sena timmen skall jag inte gå in i — 22 april 1987 logikens värld när det gäller Hans Peterssons i Hallstahammar argumentering här; den talar väl för sig själv. Till Iris Mårtensson vill jag säga att företagen ju inte får mer pengar till utbildning för att man först tar ifrån företagen medel och sedan stoppar in alla pengarna i någonting som man kallar förnyelsefonder och säger: Sedan får ni ansöka om att få tillbaka dessa pengar, men då får facket vetorätt. På vad sätt får företagen genom detta större resurser till utbildning? Det går inte ihop. Låt mig citera från en tidningsartikel om vad som hände i ett fall: ”Vi behöver väl inte utbilda oss just nu? Vad ska vi göra med pengarna? De åtta anställda vid Weiber Maskin AB, SMW i Malmö kliade sig i sina huvuden och gick igenom alla tänkbara idéer till förnyelse. Alla hade fullt upp att göra, ingen behövde gå på kurs och den stora vinsten på en miljon betydde 100 000 kronors avsättning till förnyelsefondskonto. I dag är den mycket originella lösningen på problemet genomförd. Lunds tekniska högskola , sektion maskinteknik, fick alltihop. Sten Sture Weibers fond heter nyskapelsen, som ska avkasta cirka åtta tusenlappar om året till ressugna teknister i tredje eller fjärde årskursen.”
Herr talman! Jag får tacka Hugo Hegeland för hans konstaterande att min logik är sådan att den inte behöver ytterligare förklaras. Det var ju skönt.